Fru talman! Först noterar jag att Berndt Ekholm sade att det egentligen inte föreligger någon större skillnad mellan vår reservation 2 och majoritetsskrivningen vad gäller den frivilliga linjen. Jag håller med om det och hälsar det beskedet med tillfredsställelse, för jag tycker att det är ett besked klart nog till parterna att fortsätta förhandla för att nå fram till en frivillig överenskommelse. Jag tror att den lösningen är alldeles utmärkt och innebär att parterna har en lag i ryggen som litet kan fungera som blåslampa för att skynda på. Skulle vi ha vikit oss här och sagt att vi kan vänta ytterligare en tid, är det inte säkert att intresset hade varit lika stort för att snabbt komma fram till överenskommelse om en frivillig linje. Den vägen tycker jag är bra. Det innebär i praktiken att vi på den punkten så småningom kan få rätt och att även majoriteten är beredd att avveckla lagen den dag vi har ett avtal. För övrigt är det mellan utskottet och regeringen som skillnaderna kanske är störst. Det är inte så stora skillnader mellan majoritetens och oppositionens uppfattning. Egentligen tycker jag att det var ett mycket bra anförande som Berndt Ekholm höll. Jag håller naturligtvis med om att dessa frågor är viktiga och att det beslut som vi nu skall fatta kanske är viktigare än många tror med tanke på att ingenting har hänt tidigare. Vi vill från centerns sida nu gå vidare. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro i och med att vi har fattat beslutet. Mot bakgrund av vad Berndt Ekholm sade här om vikten av dessa frågor i framtiden är jag litet förvånad över att inte majoriteten har gått med på att inleda ett arbete för att ta fram en bomiljölag. På två punkter har vi väsentliga avvikande uppfattningar när det gäller att gå vidare. För det första gäller det att gå vidare med lagstiftningen mot en bomiljölag. För det andra vill vi gå vidare med det förebyggande arbetet och göra det effektivare genom att man skapar ett konkurrensförhållande i fråga om kvaliteten i boendet. Detta kan göras genom en VDN märkning. Varför är man inte beredd från majoritetens sida att gå oss till mötes och påbörja ett arbete som mera är inriktat på att förebygga än att reparera?

Herr talman! Innan den här debatten startade förvissade jag mig genom ett samtal med Lars Gustafsson om att detta icke var sista gången som vi två skulle debattera. Det blir nämligen en debatt också om kompletteringspropositionen. Då kommer jag att ta tillfället i akt att harangera Lars Gustafsson för hans arbete. Vad jag uttryckte i mitt inledningsanförande var en uppskattning av det förtjänstfulla arbete som ordföranden har lagt ned på detta betänkande och för att försöka ''sy ihop'' den arbetsgrupp som har arbetat med de olika frågorna. Låt mig så framföra några konkreta anmärkningar. Det är riktigt, Lars Gustafsson, att vi vill lägga på relativt sett ganska mycket pengar. Vi anser nämligen att högskoleutbildningen är av avgörande betydelse. Nu är det kanske inte fullt så mycket pengar som det kan synas vara. Det rör sig i sammanhanget om 390 milj.kr. Översatt till fristående kurser rakt över blir antalet platser det som har nämnts här, dvs. något mindre än 10 000 nya platser utöver det antal man har kommit fram till. Att vi lägger pengarna på fristående kurser är uppenbart. Skälet är likartat det som har väglett utskottet, nämligen svårigheterna att utan kansliresurser och annat portionera ut pengarna där de mest behövs. Det är uppenbart att pengarna många gånger skulle behövas till en kvalitativ förstärkning av utbildningen. Jag tänker exempelvis på ekonomiutbildningen som vi har tagit fasta på. Till detta kommer -- och det ligger väl också bakom utskottets agerande -- att det aviseras att linjesystemet i dess nuvarande form skall upphöra. Om man ser framåt kan det därför finnas anledning att inte binda upp pengar på dessa linjer. Det är alldeles riktigt, som ordföranden nämnde, att socialdemokraterna reagerade mot departementets förslag att ta bort pengar från bl.a. forskning. På ett mycket tidigt stadium riktade utskottets socialdemokrater stark kritik mot detta. Jag vill gärna verifiera detta med anledning av vad Marianne Andersson i Vårgårda har uttalat i sammanhanget. Jag konstaterar till sist att regeringen egentligen får utstå en förödande kritik från Lars Gustafsson. Den är visserligen väl inlindad, men det kan konstateras -- han har helt korrekt redogjort för förloppet -- att regeringen sannerligen inte har levt upp till några högre ambitioner i sammanhanget. Det är i stället utskottet som har fått arbeta ihop detta mycket svåra material för att åstadkomma något konstruktivt. Jag vill gärna säga att resultatet är ett bevis på ett gott politiskt handlag mellan de olika partierna.

Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! När vi i dag skall fatta beslut om skolministerns förslag till ny gymnasieskola, treårig för alla, kan det vara på sin plats att inleda med några slutsatser ur en rapport från en utvärdering av försöksverksamheten med treåriga yrkeslinjer. En knapp majoritet av de tillfrågade eleverna ser tämligen positivt på tillkomsten av ett utbildningsår. Entusiasmen är emellertid minst sagt måttfull. De flesta eleverna anser att det extra året bidragit endast ''något'' till deras yrkeskompetens. Vad gäller inställningen till allmänna ämnen är bilden starkt polariserad. En tredjedel av de positivt inställda eleverna tyckte att kraven varit för lågt ställda, att skolan varit slapp och att den mjukstart som man började med i årskurs 1 på grund av elevernas förväntade skoltrötthet aldrig kom förbi mjukstartstadiet. Några citat: ''Visserligen är det skönt att skolan är slapp, men .

Värderade talman! Den allmänna debatten om regeringens förslag om en ny gymnasieskola har stundtals varit ganska hätsk. Somliga debattörer har uttryckt sig som om de trodde att regeringen -- personifierad i skolminister Göran Persson -- vill försämra gymnasieskolan. Jag anser att den utgångspunkten är felaktig. Propositionen ''Växa med kunskaper'' har naturligtvis förelagts riksdagen därför att socialdemokraterna anser att Sverige skall ha en sådan gymnasieskola som propositionen föreslår. Det skulle bli en gymnasieskola att vara stolt över för varje utbildningsintresserad svensk socialdemokrat. Mottagandet av propositionen torde ha varit en chock för skolministern -- åtminstone om han bryr sig om vad människor utanför hans rådgivarkrets tycker. Dessa rådgivare hade säkert ingivit Göran Persson den förhoppningen att han skulle få beröm för gymnasieförslaget -- och så möts han av en oförstående, ja, närmast hotfull attityd från nästan alla, som arbetar med utbildning. De som skall arbeta med reformeringen av gymnasieskolan är oerhört kritiska. Ungdomar, som tagit del av förslaget, tycker inte att det innehåller sådana förbättringar som de längtar efter. Jag har rådfrågat en mängd gymnasister, högskolestuderande och värnpliktiga inför folkpartiet liberalernas agerande i ärendet, och jag har faktiskt inte mötts av någon entusiasm inför regeringens förslag. Utbildningsutskottet har tagit emot brev, upprop och uppvaktningar i mängd. Hela dagar har vi suttit och lyssnat till representanter för alla möjliga grupper, som alla har tyckt att propositionen inte tar hänsyn till deras önskemål. Knappast något av gymnasieskolans ämnen har saknats i den långa rad av uppvaktningar som t.ex. försvarat religionskunskapsämnets, språkens, musikens, geografins, filosofins, idrottsämnets, historieämnets och en mängd yrkesämnens plats på schemat. Det är klart att man inte kan tillgodose alla gruppers önskemål, men när kritiken är så oerhört kompakt, som den varit när det gäller regeringens förslag till ny gymansieskola, borde man dra den slutsatsen, att det krävs en mer omfattande revidering av förslaget än man hinner på några veckor i utskottet. Skolministern säger att man började utreda gymnasieskolan 1975. Det är förstås korrekt. 16 års arbete ligger bakom propositionen, säger han. Det märkliga är, att de som trott att de följt utredningsarbetet om gymnasieskolan inte känner igen sig. Utbildningsdepartementet har lyckats komma med ett förslag, som knappast alls är förankrat -- som man brukar säga -- hos dem som följt debatten och hos dem som skall genomföra reformen i verklighetens gymnasieskola. Faktum är att regeringens förslag har uppfattats som ett exempel på en ganska hänsynslös nonchalans mot alla dem som i våra gymnasieskolor skall se till att svensk utbildning har hög klass. Om skolan skall fungera måste den skötas så, att alla som arbetar där -- elever och all personal -- kan känna trivsel och arbetsro och möta respekt för sin insats. Tyvärr har skolministerns agerande i det här ärendet inte lyckats i det stycket. Jag tycker att det naturliga hade varit att skolministern efter ett sådant mottagande dragit tillbaka propositionen omedelbart. Det är en omöjlig uppgift att under några veckor i utbildningsutskottet göra sådana förändringar av regeringens gymnasieproposition om att sakkunniga synpunkter från olika håll hinner tillföras beslutsunderlaget. Folkpartiet liberalerna anser därför att propositionen bör avslås och att regeringen får i uppdrag att återkomma med ett förslag, som tar hänsyn till de sakkunniga reaktionerna på proposition 1990/91:85. Kritiken mot regeringens förslag gäller t.ex. nedskärningen av antalet lektioner för de studieförberedande programmen. Det är inte lätt att finna en kvalitetsförbättring i förhållande till dagens gymnasieskola. Skolministern anser sig ha bevis för att så mycket tid går bort till annat än undervisning att det i realiteten inte blir mer än 30 effektiva veckor per läsår. Sedan låter han det bli norm för den nya gymnasieskolans innehåll av lektioner. En sådan iakttagelse borde i stället resultera i att man försöker förstärka kvaliteten. Det är svårt att hitta den utlovade kvalitetsförbättringen i propositionens studieförberedande program. Värderande talman! En viktig del i gymnasiereformen är att de yrkesförberedande programmen blir 3-åriga. Egentligen är det en välkommen reform. Folkpartiet liberalerna liksom näringslivet har i många år efterlyst en förbättrad gymnasial yrkesutbildning. Ändå är vi oerhört kritiska över den här delen i propositionen. Varför måste man göra alla utbildningar just treåriga? Det här är ett exempel på en sorts tröghet, som jag vågar påstå är ganska typisk för socialdemokratisk politik. Flexibilitet och valfrihet för individen har för lite utrymme i ett samhälle som styrs av socialister. Regeringen hävdar att det är en viktig likvärdighetsfråga att alla ungdomar erbjuds en treårig gymnasieutbildning, oavsett vilken inriktning de väljer. Det är lika fel som att servera alla människor lika stora matportioner, oavsett hur stora deras kroppar är eller hur mycket energi de behöver för att orka med sitt arbete. Det är självklart för alla -- säkert också för statsrådet Göran Persson -- att olika yrken kräver olika lång utbildning. Det borde också vara självklart att en utbildning skall vara så lång som behövs -- varken mer eller mindre. Ändå genomdriver man en treårig studiegång helt utan flexibilitet. Fixeringen vid att alla skall gå just tre år i gymnasieskolan får en direkt komisk effekt t.ex. när det gäller utbildning till flygtekniker. För att bli internationellt accepterad flygtekniker måste man ha en yrkesutbildning som är 3,5 år lång. En sådan utbildning finns i Västerås. Nog borde den i sin helhet kunna ingå i gymnasieskolan! Nej, säger socialdemokraterna. Behövs det mer än tre år, får vi hänvisa flygteknikerna till komvux det sista halvåret. Värderade talman! Man tror knappt det är sant. Folkpartiet liberalerna vill ha en gymnasieskola, som är uppbyggd så att man med hedern i behåll kan sluta efter kortare tid än sex terminer. Jag vet att skolministern anser att just detta är möjligt med hans gymansieskola, men såvitt jag har förstått skrivningarna i propositionen innebär varje avhopp före utgången av den treåriga studiegången att man bryter planen för programmet. Kommer en sådan elev tillbaka till gymansieskolan, gör han/hon det för att studierna inte kunde fullföljas förra gången. Folkpartiet liberalerna anser att gymnasieskolan bör organiseras med en sorts modulsystem, så att man kan studera den i etapper efter eget val. Den yrkesspecifika undervisningen bör vara så organiserad, att mer teoretiska och studieförberedande delar av undervisningen kan komplettera studierna -- antingen i en sammanhållen gymnasietid eller i senare fas av det livslånga lärandet. En ny gymnasiereform borde innehålla en sådan flexibilitet. Sverige blir mer och mer beroende av internationella kontakter. I en alltmer gränslös värld blir språkkunskaper oumbärliga. Vi saknar en internationell profil på regeringens gymnasieskola. Värderade talman! Regeringens proposition ställer stora krav på kommunernas möjlighet att tillskjuta egna medel till gymnasieskolan. Visserligen säger skolministern att han ser tillräckliga resurser för alla följder av hans förslag, men för kommunernas folk blir det säkert svårare att hitta tillräckligt mycket pengar. Visst går det att rationalisera i skolans värld. Regeringens krav på att kommunerna skall spara sammanlagt 600 milj.kr. är dock mycket hårt. Det är nästan 10 % av statsbidragsdelen för gymnasieskolan. När man vill genomföra en reform, som gör att antalet gymnasieelever kommer att öka med ca 40 000 varje år, borde man tillföra pengar i stället för att kräva att kommunerna skall rationalisera fram resurser för reformen. Folkpartiet liberalerna anser att så stora besparingskrav ställs på kommunerna att det torde vara närmast omöjligt att behålla en önskad kvalitet på gymnasieskolan. Den valfrihet för eleverna, som propositionen vill nå kommer knappast att bli möjlig. Kommunerna får inte råd att erbjuda den variation som är önskvärd. Värderade talman! Regeringen har fått kritik från personer utanför riksdagen för att motionstiden för propositionen var för kort. Då har skolministern svarat att den här propositionen naturligtvis skall behandlas som alla andra propositioner. Jag delar den uppfattningen. Felet var att propositionen inte fanns i tillräcklig upplaga under motionstiden. Jag var på flera gymnasieskolor, där man påstod att man beställt propositionen men fått besked om att den var slut. De som fastställde upplagans storlek missbedömde intresset för publikationen. Jag anser fortfarande att regeringen borde ha dragit tillbaka propositionen, när man fick klart för sig att motståndet mot den var så stort. Trots den uppfattningen måste jag ge utbildningsutskottets socialdemokrater -- och främst vår ordförande Lars Gustafsson -- litet uppmuntran för att de lade ner stort arbete på att försöka rätta till det som deras kamrater i regeringen orsakat med propositionen. Utbildningsutskottets betänkande om gymnasieskolan är ett stort misslyckande för den socialdemokratiska regeringen, men det är en stor framgång för främst utbildningsutskottets ordförande, socialdemokraten Lars Gustafsson. Hans uthålliga förhandlingsförmåga och hans civilkurage gentemot sin egen regering har gjort det möjligt att nå fram till ett beslut. När jag nu har Lars Gustafssons namn aktuellt i mitt anförande, vill jag också passa på att tacka honom med anledning av att han lämnar riksdagen efter denna mandatperiod. Lars Gustafsson leder utbildningsutskottet med en blandning av butterhet och humoristisk generositet. Han visar stor respekt för varje ärende och han vågar säga sin mening, vem det än drabbar. Jag önskar Lars Gustafsson goda dagar även i fortsättningen med mer tid för alla kulturella, vetenskapliga och hembygdsvårdande intressen, som han nu säkert kommer att ägna sig åt. En oerhört viktig orsak till att det har varit möjigt att få det här ärendet klart är förstås också att vi har ett utmärkt fungerande kansli, som inte har sparat någon möda för att få alla skrivningar klara. Värderade talman! Centern och vänsterpartiet har fått igenom en del förslag, som finns med även i folkpartiet liberalernas önskemål, inför en ny gymnasieskola. För socialdemokraterna är alltså centern och vänsterpartiet räddningen, även om prestigeförlusten för regeringen måste vara stor, när så stora förändringar i förhållande till propositionens förslag har tvingats fram. Uppgörelsen garanterar inte att den nuvarande kvaliteten i gymnasiskolan bibehålls. När det t.ex. gäller ämnena engelska, matematik och samhällskunskap på de studieförberedande linjerna, tycks gymnasiekoalitionen innebära en neddragning jämfört med dagsläget. Folkpartiet liberalerna anser att det var en omöjligt uppgift att, på den korta tiden för riksdagsbehandlingen, väga alla argumenten för ändringar. Visst har gymnasiekoalitionen med socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister frått fram ett beslutsunderlag, men alltför mycket är oklart. Har majoriteten valt ut rätt argument från alla dem som försökt påverka behandlingen denna korta tid? Vilka effekter får ändringarna i förhållande till propositionen? Har man verkligen hunnit kontrollera det? Hur blir det med finansieringen? Är kommunerna beredda att ta det stora ansvar som riksdagen nu lägger på dem? Räddar koalitionsförslaget gymnasieskolans kvalitet, eller är det bara regeringen som räddas? Kvarstår universitetens enorma kritik även med det nya förslaget? Är de som skall genomföra förslaget i verkligheten med på noterna nu? Kommer Sveriges gymnasielärare nu att få den arbetsglädje som regeringens attityd till skolans verklighet nästan har spolierat helt? Just detta är en oerhört viktig del i skolans kvalitet. Regeringen får inte behandla dem som skall utföra jobbet som om regeringen inte alls bryr sig om vad de tycker. Trots centerns och vänsterpartiets inhopp i gymnasiekoalitionen anser jag att regeringen borde ha dragit tillbaka propositionen. Folkpartiet liberalerna anser också fortfarande att riksdagen bör avslå propositionen och ge utrymme för den mer noggranna översyn av förslaget som vi anser vara nödvändig. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 1. Huvudintrycket när det gäller utbildningsutskottets betänkande blir att det är ett hastverk. Jag tänker inte gå in på någon sifferexercis när det gäller antalet timmar för de olika programmen och de olika ämnena. Det är klart att centerns och vänsterpartiets insatser gjort nytta. Kan man få fram 330 milj.kr. ytterligare, måste det naturligtvis få någon betydelse. Det är bra att religionskunskapsämnet fått en starkare ställning än vad regeringen hade föreslagit. Med en sådan oerhörd uppslutning från många av oss här i riksdagen, och efter den manifestation som alla brev och uppvaktningar till utskottet utgör, är säkert beslutet om religionskunskapsämnet välkommet av en majoritet av Sveriges folk. Det är också bra att geografi har återinförts som självständigt ämne. Trots centerns och vänsterpartiets förbättringar av propositionens förslag, kvarstår intrycket av att beslutsunderlaget är ett hastverk. Hade vi väntat ett år ytterligare, hade också en del arbetes som nu bedrivs på annat håll blivit färdigt. Då hade vi kunnat ta hänsyn till hur betygssystemet skall se ut. Vi hade haft en fylligare utvärdering av försöket med treåriga yrkesutbildningar och vi hade hunnit få in remissynpunkter på alla nya inslag i reformen. Nu hör jag skolministern säga att man alltid kan få bättre underlag om man väntar, att det alltid finns sådana som vill vänta. I det här ärendet tycker jag faktistk att det är lätt att motivera att man bör vänta på bättre underlag. Hela mottagandet av propositionen talar också för det. Den svenska gymnasieskolan är så viktig, den förtjänar en bättre behandling. Riksdagsmajoriteten -- socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet -- tar på sig ett stort ansvar genom det här beslutet. Åtskilliga förändrande insatser kommer att krävas för att gymnasieskolan skall få den kvalitet som vi önskar. Värderade talman! Statens skolor för vuxna i Härnösand och Norrköping var allvarligt hotade av regeringens proposition. Nu har ett enigt utskott rättat till det. En utredning skall belysa hur distansutbildning skall utvecklas i det offentliga skolväsendet. Utskottet föreslår också att, om det behövs en fristående organisation för distansundervisning skall den lokaliseras till Härnösand. Folkpartiet liberalerna har i reservation nr 16 i stället föreslagit att riksdagen inte skall binda sig för någon viss ort innan utredningen är klart. Det innebär inte att vi är emot Härnösand i detta sammanhang. Tvärtom talar mycket för att just Härnösand är lämpligast. Vi tycker dock att det är en felaktig princip att riksdagen binder sig för följder av en utredninge som ännu inte är klar.